Fru talman! Liksom utskottets värderade herr ordförande är jag glad om vi är i den situationen att vi i stället för att bygga ut ungdomsvården kan dra in på den. Jag är emellertid inte lika säker som utskottets ordförande på att vi är inne på alldeles rätt väg när vi nu går att så kraftigt skära ner platsantalet inom ungdomsvårdsskoleverksamheten. Frågan är hur man skall organisera vården av det här ungdomsklientelet för framtiden, och den frågan ligger ju i stöpsleven för närvarande. Innan vi fått tillsätta en utredning och även fått fram dennas resultat och förslag om åtgärder är det svårt att här definitivt ta ställning. Men så mycket kan väl sägas, att det måste vara orimligt att lägga ned den modernaste och bästa ungdomsvårdskolenhet vi har, om man vill ha en försöksverksamhet som skall ge vägledning för framtiden. Jag tycker nog att utskottets ordförande nästan var inne på reservationslinjen, när han här talade om att Stockholms stad skulle kunna anordna en verksamhet vid Morängens yrkesskola. Jag har ingenting mot detta, men vad som nu skall initieras är statliga försök, herr Göran Karlsson, och då menar jag att det är fel att avhända sig en institution som skulle kunna utgöra en utmärkt bas för denna försöksverksamhet. Det är som jag tidigare sade svårt att i dag ta ställning till om vården inom ungdomsvårdskolverksamheten är rätt avvägd i förhållandet mellan sluten och öppen vård. Ingen skulle vara gladare än jag om vi med säkerhet kunde säga att öppenvårdsformerna är tillräckliga för framtiden och att vi inte behöver någon sluten vård. Men jag tror inte att vare sig utskottets ordförande eller jag är beredd att i dag säga detta. Fru talman! Jag yrkar fortfarande bifall till reservationen.
Fru talman! Jag förstår att utskottets ordförande tyckte att jag var otacksam som i mitt anförande inte nämnde att utskottets skrivning är betydligt mera tillfredsställande än det knastertorra konstaterandet i statsverkspropositionen att Morängens yrkesskola skall dras in. Här har man =— därtill inspirerad av motionen, föreställer jag mig — sagt att Morängens yrkesskola inte får läggas ned som institution för något annat socialt ändamål förrän man hittat något sådant. Men det är alldeles givet att även detta kostar pengar. Man kan inte göra om vad som är planerat för en viss användning och låta det tjäna ett annat syfte, även om detta skulle befinna sig inom det sociala fältet. Jag tror inte att det går utan vidare. Socialutskottets ordförande ställde frågan till mig om man skall hålla en anstalt i verksamhet enbart därför att den finns, även om den inte behövs. Vad både fru Olsson i Hölö och jag sagt här i debatten visar, att det åtminstone just nu föreligger ett stort behov av detta slags skolor, eftersom det finns väntelistor. Dessutom väntar vi att förslag under året skall framläggas om hur man skall inrätta ungdomsvården i framtiden. Jag förmodar att utskottets ordförande liksom vi har på känn att det just är Morängens typ och storlek man eftersträvar i framtiden, och då tycker vi att man skall behålla denna yrkesskola.
Fru talman! Utskottets ordförande talar om en ny situation så att man nästan skulle kunna tro att sådana förändringar skett att ungdomar inte har behov av vård i samma utsträckning som tidigare. Tyvärr är det inte så. Den förändring som inträtt är att man lyckats placera många i vård utanför skolan, men detta kan man endast, som jag tidigare sade, göra med skolans hjälp. Här finns alltså anknytningen: skolan behövs för att man skall kunna ge den vården. Det går ju inte att få vård utanför skolan utan att samtidigt anknyta vården till denna. Om sedan socialutredningen kan komma med förslag till nya vårdformer är det naturligtvis mycket bra. De vi nu har skall naturligtvis inte betraktas som de bästa, utan det finns naturligtvis bättre. Utskottets ordförande var förvånad över det jag sade om skolhemmen och elevtillströmningen där. De siffror jag nämnde från Lövsta skolhem är aktuella från i går. Jag räknar ingalunda med de elever som är inskrivna i skolan men som befinner sig i vård utom skola i hem, utan det gäller de elever som antingen är på permission — som man ger i större utsträckning än tidigare — och elever som har rymt. Jag finner det helt orimligt att man inte har plats för dessa när de kommer tillbaka till skolan. De bör naturligtvis få komma tillbaka till samma skola. Man kan ju inte bolla med eleverna hur som helst och flytta dem hit och dit mellan skolorna. Det finner jag helt orimligt. Jag vill också poängtera att tillströmningen till skolorna har ökat under senare tid. Jag tycker man bör ta hänsyn till detta. Ett bevis på att det är väntetider för intagning är väl — det vill jag ännu en gång poängtera — den riksväntelista som numera är inrättad.
Fru talman! Jag har, herr utskottsordförande, velat framhålla värdet av en väl fungerande utskrivningsavdelning. Det gladde mig mycket att utskottets ordförande har samma uppfattning som jag om utskrivningsavdelningarnas betydelse. Jag förväntar alltså att sådana avdelningar i fortsättningen inte utan vidare dras in och att man tänker sig mycket noga för innan man kommer med förslag om sådana indragningar.
Fru talman! Herr Larsson i Öskevik säger att det är orimligt att lägga ned den modernaste skolan. Jag nämnde förut att de flesta av våra ungdomsvårdsskolor har upprustats ganska kraftigt de senaste åren, och Morängen är alltså i det fallet ingen unik skola. När det gäller att lägga ned en skola är det avgörande helt enkelt vilken som är lämpligast sett med hänsyn till antalet elever som finns där. Herr Larsson nämner också de statliga försök som man vill göra vid Morängen. Men, herr Larsson i Öskevik, om i stället Stockholms stad gjorde något försök vid Morängens skola, skulle det då vara sämre eller annorlunda? Kan inte de statliga försök som herr Larsson talar om göras vid någon annan skola, exempelvis en flickskola, eftersom det finns ganska gott om platser vid dessa? Jag känner mig inte alls svarslös gentemot de synpunkter som herr Larsson förde fram. Faktum är att reservanterna inte har kunnat peka på någonting felaktigt i majoritetens skrivning eftersom vi så starkt har understrukit att någon nedläggning av Morängens yrkesskola inte får ske förrän beslut fattats om den framtida användningen av skolan. Om jag vore reservant skulle jag vara fullt nöjd med en sådan skrivning. Herr Tobé trodde att vår skrivning var inspirerad av motionen. Ta gärna den äran, herr Tobé, det mår inte vi illa av. När vi inom utskottet sätter oss ned och gör en skrivning måste vi ta hänsyn till alla faktorer. Det är givet att vi också har läst den motion som herr Tobé har burit fram, och naturligtvis har vi inte kunnat undgå att ta intryck av en del argument i den. Vi har följaktligen inte varit kallsinniga, även om vi inte har kunnat tillmötesgå önskemålen om att Morängens yrkesskola skulle få vara kvar. Men min fråga till herr Tobé står kvar: Skall vi upprätthålla en skola om det visar sig att vi har ett för litet elevantal totalt vid ungdomsvårdsskolorna i landet? Det är ju ändå det som är avgörande. Menar reservanterna verkligen att vi skall upprätthålla antalet skolor hur många de än är? Även om vi bara har en beläggning på något över 50 procent eller vad det nu kan röra sig om och den har minskat år från år så skall vi ha lika många skolor kvar! I vanliga fall brukar ni använda det argumentet att vi får betala för mycket i skatt därför att vår administration är för dyr, våra inrättningar blir för dyra. Här görs det ett försök från departementets sida att spara pengar och samtidigt ge lika god vård som nu. Då är inte det bra! Hur skall ni egentligen ha det med era önskemål? Jag blev inte alls nöjd med fru Olssons i Hölö svar. Fru Olsson gav mig rätt när jag sade, att det avgörande för resonemanget som hon förde om Lövstahemmet var hur många elever som var närvarande och inte hur många som var inskrivna.
Fru talman! Jag trodde inte att jag skulle behöva upprepa för utskottets ordförande att vi självfallet inte skall uppehålla alla institutioner man har om det inte finns behov av dem. Man skall dock inte lägga ner dessa skolor i ett läge när man håller på att utreda frågan om hur man skall göra med denna vård i fortsättningen — och det väntas komma ett förslag under detta år — och när den nu aktuella enheten förefaller vara den bästa och modernaste.

Fru talman! Jag tror inte vi längre behöver diskutera motivet för nedskärningen av platsantalet. Det står helt klart att alla har respekt för den motivering som framförts. Beläggningssituationen har varit sådan vid skolorna att någon form av nedskärning av platsantalet måste ske. Det var då närmast en minskning av organisationen med ett sjuttiotal platser som vi bedömde som rimlig. När det gäller frågan om hur minskningen av antalet platser lämpligen borde genomföras diskuterade vi olika lösningar. En möjlighet var att helt lägga ner två skolor. Det är klart att det ur ekonomisk synpunkt skulle ha varit det mest fördelaktiga. Men vi valde att lägga ner endast en skola och i stället stänga sex elevavdelningar vid vissa andra skolor. Fördelen med en sådan lösning är att man, om det så skulle behövas, skulle kunna öppna dessa avdelningar och snabbt öka platsantalet. Dessutom föreslog vi nedskärningar på vård-utom-skola-delen med tre avdelningar med valfrihet för socialstyrelsen att i samråd med respektive skola i stället välja att stänga vårdavdelning inom skolan. Detta är ju viktigt att påpeka. Det har talats så varmt — i synnerhet har fröken Pehrsson gjort det — för dessa utskrivningsavdelningar. Det finns alltså en möjlighet för skolorna att själva göra en avvägning här.

Som fru Olsson i Hölö också påpekade är det ju där man bäst känner den enskilde eleven. Beslutet fattas därför av socialstyrelsens intagningsnämnd på förslag från skolan. Herr Karlsson i Huskvarna har polemiserat mot den diskussion vi har fört om Morängens yrkesskola. Jag har ingen anledning att gå in på den frågan.

Inte minst bland eleverna själva kan ibland en stark opinion försvara de skolor som finns, och jag tycker att det är ett utomordentligt gott betyg för våra ungdomsvårdsskolor.

Fru talman! Regeringens förslag om minskning av platsantalet på ungdomsvårdsskolorna motiveras med att beläggningen på dessa under senare år har minskat, och det kan ju förefalla vara ett övertygande argument. Men jag tror ändå att man något bör granska denna utveckling. Som framgår av vad departementschefen anfört beror det minskade platsantalet på att man i ökad utsträckning har satsat på öppen vård. Departementschefens uttalande att man under senare år också alltmera har satsat på alternativa vårdformer i kommunal regi är väl däremot, som fru Olsson i Hölö har påpekat, något mera tvivelaktigt, i varje fall om det syftar på institutionell vård. Under alla förhållanden ligger satsningen på öppen vård i linje med de allmänna strävandena i all social vård att i görligaste mån minska anstaltsvården, och det är säkerligen i och för sig en riktig strävan. Det är emellertid oroväckande att samtidigt med denna ökade satsning på öppen vård ökar brottsligheten bland ungdomar i åldern 15—18 år, alltså i just de åldersgrupper där ungdomsvårdsskola främst kan bli aktuell. I många kommuner undviker de barnavårdande organen i det längsta att begära intagning på ungdomsvårdsskola trots upprepad och ofta ganska svårartad brottslighet, t.ex. upprepade våldsbrott, grova narkotikabrott eller upprepade serier av egendomsbrott. Det förefaller emellertid som om detta i många fall leder till att ungdomarna fortsätter att begå brott tills de blir mogna för ingripanden från polis, åklagare och domstolar. De har då fastnat i sin kriminalitet så hårt att det kan vara svårt att få dem att komma ur denna. I stället för att sätta in mindre ingripande åtgärder på ett tidigt stadium, som kan leda till bättring, väntar man alltså till dess att man får ta till hårdare metoder. Det är inte någon bra utväg. Det här beror i många fall, tror jag, på att de kommunala barnavårdande organen — ibland åtminstone — hyser uppfattningen att den som intas på ungdomsvårdsskola är mer eller mindre definitivt förlorad för samhället. Jag förstår visserligen betänkligheterna mot intagning på en sådan skola, där ungdomar sammanförs som på många olika sätt är belastade och där det alltså finns risk för ömsesidig negativ påverkan. Men trots att den kriminella belastningen hos de intagna genomsnittligt tycks ha ökat under senare år, har i många fall goda resultat nåtts genom moderna behandlingsmetoder, något ökade resurser — tyvärr inte tillräckligt ökade — och ett mycket gott arbete från personalens sida. I synnerhet om alternativet till intagning på ungdomsvårdsskola är en alldeles påtaglig risk för att den unge något senare blir intagen på fängelse är det värt att allvarligt överväga intagning på skolan, eftersom det är en mindre ingripande åtgärd. Jag tror därför att betänkligheterna hos de kommunala organen mot intagning på ungdomsvårdsskola i sådana här gränsfall bör kunna minska något. Men jag vill betona att det är fråga om ett mindre antal gränsfall, och jag åsyftar alltså inte någon principiell ändring i systemet. Nu möter man i domstolarna ganska ofta ungdomar som kanske kunnat räddas med ett ingripande i tid genom intagning på ungdomsvårdsskola men som i stället fått tillfälle att fortsätta sin kriminalitet och, som jag nyss sade, fastnat mycket hårt i den. Ett något — jag säger något — ökat antal intagningar på ungdomsvårdsskola i besvärliga fall skulle alltså kunna leda till att färre ungdomar hamnar i fängelse. Jag hoppas att socialutredningen har tillfälle att omsorgsfullt analysera denna frågeställning. Man bör nog gå varsamt fram med att nu minska platsantalet på ungdomsvårdsskolorna. I detta sammanhang och när jag ser att statsrådet Odhnoff finns i kammaren skulle jag gärna vilja ställa ett par frågor till statsrådet beträffande det samråd mellan barnavårdsmyndigheter, polis och skola i fråga om åtgärder mot ungdomsbrottsligheten — alltså inbegripet intagning på ungdomsvårdsskola — som regeringen har rekommenderat barnavårdsmyndigheterna att ta initiativ till. Tyvärr förefaller det som om denna rekommendation inte har följts ens i hälften av landets kommuner. Min första fråga är denna: Kommer det någon ytterligare rekommendation, med ökade möjligheter att efterlevas? Och dessutom skulle jag vilja fråga: Kan statsrådet i så fall tänka sig att föreslå ett utökat samråd, omfattande även skyddskonsulenterna? De har ju en betydelsefull uppgift när det gäller ungdomens anpassning i samhället. Kanske borde också åklagarmyndigheterna delta i samrådet, eftersom ju dessa inkopplas på ett tidigt stadium i sådana här fall. Fru talman! Utöver vad som har anförts i reservationen 16 är vad jag nu sagt för mig ytterligare skäl att rösta på reservationen vid denna punkt.

Fru talman! Det finns ett antal enskilda anstalter för alkoholmissbrukare som populärt går under benämningen ”enkronasanstalter”. Benämningen kommer sig av att vårdavgiften är en krona per dag. En grupp motionärer, bland vilka jag är en, har föreslagit att den avgiften skall höjas till 10 kronor och statsbidraget till dessa vårdanstalter räknas ned med ett motsvarande belopp. Därmed skulle man kunna spara ett par tre miljoner kronor av statsmedel, och det är viktigt nog. Men det är, fru talman, inte det väsentliga i detta sammanhang. De här anstalterna är en av flera kategorier. Det finns enskilda vårdanstalter för alkoholmissbrukare, det finns erkända anstalter för alkoholmissbrukare, det finns Länkrörelsens egna anstalter och det finns de statliga alkoholistanstalterna. Vid alla dessa gäller olika villkor. Om man har turen att få plats på en s.k. enkronasanstalt betalar man för den tid man är där en krona om dagen. Så får man som regel två kronor om dagen i flitpengar för att man deltar i terapiarbete — annat arbete får inte förekomma av den anledningen att alla där intagna regelmässigt uppbär sjukpenning. Vid de erkända anstalterna betalar man ingen avgift, man uppbär heller ingen sjukpenning. Vid Länkrörelsens anstalter får man ingen sjukpenning men betalar en avgift som i genomsnitt torde ligga vid ungefär 20 kronor om dagen plus kostnad för läkarvård och medicin. Det är samma kategori vårdbehövande som vårdas på alla dessa anstalter. Det är alltså inte särskilt rättvist, eftersom valet av anstalt, som den enskilde vårdbehövande hänvisas till, rätt mycket är ett lotteri — det blir den där det finns plats. Nu har en statlig utredning, 1961 års sjukförsäkringsutredning, redan 1969 föreslagit i ett stencilerat betänkande att avgiften på de s.k. enkronasanstalterna skulle höjas till samma belopp som gäller vid sjukhusvård, då 5 kronor, i dag 10 kronor per dag. Det har inte blivit gjort därför att socialstyrelsen har fått ett uppdrag att utreda hur man skall ha det med avgifter och sådana ting vid anstalter där de intagna deltar i arbetsdrift vid anstalten och där man kan uppbära ersättning för det arbete man deltar i. Det gäller de erkända anstalterna för alkoholmissbrukare, där man alltså kan tjäna pengar på det arbete man deltar i men där man inte har någon sjukpenning.

Jag har stor respekt för det vanliga argumentet, som vi brukar åberopa i riksdagen och som det ofta är substans i, att inte fingra på olika bestämmelser när man just väntar ett utredningsresultat. Nu är det emellertid så, fru talman, att den utredning som vi här väntar på över huvud taget inte berör den fråga som motionen och den därpå byggda reservationen till utskottsbetänkandet åsyftar. Vad det här gäller är alltså anstalter där man regelmässigt är sjukskriven och uppbär sjukpenning. Jag har försökt ta reda på hur det faktiskt förhåller sig, och jag tror jag kommer sanningen nära om jag säger att man i genomsnitt har en sjukpenning av storleksordningen 35 kronor per dag när man är intagen på sådana här anstalter. Det är också så, det tog 1961 års sjukförsäkringsutredning reda på, att de personer det gäller i övervägande antalet fall har ringa eller ingen underhållsplikt mot anhöriga eller andra — de är bara sig själva. Definitionsmässigt är det på det viset att de som åtnjuter vård på de här anstalterna inte är de svåraste fallen, de som så att säga ständigt är nedgångna i alkoholmissbruk. De kommer inte till den här sortens anstalter. Här har vi dem som stora delar av året är i arbete och därför behåller sin sjukpenningklassplacering och uppbär sjukpenning under vårdtiden. Tyvärr innebär det nuvarande systemet ett direkt avbräck i vården. Det inträffade, har jag fått mig berättat för kort tid sedan, vid en av de här enkronasanstalterna att en person efter ungefär en månads vård skrevs ut för att åka hem. Han hade då en tusenlapp att kvittera ut i sjukpenning. Med hjälp av den tusenlappen ställde han till med ett ordentligt avskedskalas för samtliga på anstalten intagna. Det värsta är väl inte att tusenlappen gick till spillo utan att hela gruppen intagna kastades tillbaka till begynnelsedagen när det gällde vårdsituationen — och han själv också. Han kom efter en vårdinsats, som bestått av avgiftning på mentalsjukhus och en rekonvalescenstid på en sådan här enkronasanstalt, tillbaka till hemstaden i samma läge som han var när alltihop började för fem sex veckor sedan — och så med en tusenlapp förstörd. Det är dess värre sådant som händer, och jag vågar påstå att för den öppna nykterhetsvården, som verkligen börjar spela en positiv roll i våra kommuner, är förhållandet med de olika avgiftssystemen vid olika anstalter ett direkt handikapp i arbetet. Det försvårar vården. Där skall sitta personal och liksom dra lott om vart en given patient skall skickas. Har han förmånen att få vara en månad på en enkronasanstalt och komma ut med en tusenlapp behållen, skall han möjligen placeras på en erkänd anstalt och visserligen slippa betala för sig men komma ut utan behållning, eller skall han skickas till en Länkrörelsens anstalt och få betala 500-600 kronor för sig? Det måste avgöras av platstillgången, och det skapar inte direkt förtroende mellan patienter och vårdpersonal att vårdpersonalen tvingas träffa detta avgörande. Dessutom handlar det här i många fall om människor som vi är tvungna att hålla även under en viss ekonomisk kontroll och inte får sätta alltför stora pengar på en gång i händerna på, därför att det äventyrar vårdresultatet. Men så kommer den här omständigheten in: man gör en månad på en enskild anstalt och kommer ut med ett rejält kontantbelopp, som i vissa fall kan vara rena giftet.

Det är alltså inte något avsteg från den princip som vi brukar hylla: att vård — sjukvård och sådant — i det här samhället är fri. Det är bara fråga om att — liksom man får göra om man stannar kvar hemma — bekosta sin egen mat och sin egen bostad under den tid vården pågår av pengar som man regelmässigt är tillförsäkrad från sjukförsäkringen och som, om så icke sker, i väldigt många fall blir direkt till skada för den vårdinsats i vilken vården på den här anstalten är ett led. Jag vill, fru talman, med detta yrka bifall till reservationen 17.

Fru talman! När jag första gången läste den här motionen tyckte jag att den lät väldigt bra, och när man lyssnar till herr Carlshamre låter också hans framställning mycket bestickande. Men när man sätter sig ned och börjar se på vissa konsekvenser som man skulle få, blir man inte så pigg på att omedelbart biträda motionen. När det gäller pengar har motionärerna räknat fel. I stället för 9 200 000 kronor som det gällde blev det bara 2 000 621 kronor. Men pengarna kan vi bortse ifrån. När man kommer in på principen får man klart för sig att det finns en utredning inom socialstyrelsen som överarbetar 1961 års sjukvårdsutrednings förslag. Om en månad väntas förslaget föreligga, det kanske rent av är färdigt nu. Då finns det ju enligt all gammal riksdagspraxis ingen anledning att just nu godta en motion, som berör saker som hör samman med den nämnda utredningen. Dessutom säger utskottet i sitt betänkande att även om inte den utredning som socialstyrelsen gör berör de enskilda anstalterna måste man, sedan den utredningen är klar, också dra konsekvenser för de enskilda anstalternas del. Från dessa utgångspunkter kan utskottets majoritet inte godkänna den här motionen. Vi kanske redan nästa år på riksdagens bord får en proposition som innehåller de praktiska metoderna för att komma till rätta med problemet. Men i dag finns det ingen möjlighet att bifalla motionsyrkandet. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Låt oss utan att dra några svårighetskataloger helt kort konstatera att det finns stora problem och stora vårdbehov beträffande alkoholoch narkotikamissbrukare och ävenså att det behövs komplement till den samhälleliga vården. Länkarna, som finns med under denna punkt i utskottets framställning, och likaså Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare, RFHL, har här gjort ett betydelsefullt arbete och fått stöd under gångna år och något höjt i årets proposition. De frivilliga ideella och kristna organisationernas insats är ytterst betydelsefull som ett komplement till sam hällsvården, och de når ofta längre än samhällsorganen på grund av det personliga engagemanget och den rent mänskliga omvårdnaden och kontakten. Folkpartiet har i partimotionen 126 till årets riksdag tagit upp detta vårdbehov och understrukit frivilligorganisationernas betydelsefulla arbe te samt yrkat på en ökning av anslaget utöver vad som föreslås i propositionen med 1 miljon kronor till stöd åt detta frivilliga arbete. Samma syfte och motivering har motionen 226 av herrar Henmark och Nelander, och den utmynnar i ett yrkande på samma summa. I motionen 1012 av mig själv och ett antal kamrater yrkas på ett med 100 000 kronor höjt anslag i förhållande till propositionen till det RIA-arbete — rådgivning i alkoholfrågor — som utförs av De kristna samfundens nykterhetsrörelse, DKSN. Anslaget avser främst initialarbetet för RIA på olika orter i landet. I motionen 1029 yrkar herr Evert Svensson och fem kamrater med honom att Kungl. Maj:t snarast möjligt och senast till nästa års riksdag anvisar ett reservationsanslag för bidrag till organisationer som sysslar med rehabilitering av narkotikaoch alkoholskadade personer. I motionen 126 tas en del åtgärder upp som man anser behövs för att hjälpa samhällets utstötta. Åtgärderna är främst följande: 1. Olika förebyggande åtgärder för att söka hindra att en social slum över huvud taget uppstår. 2. Snabb hjälp från socialvårdens sida till människor som kommit i tillfälliga ekonomiska svårigheter. Hjälpen skall syfta till att få dem upp på en normal nivå, inte bara att hålla dem vid liv i slumnivå. 3. En bostadspolitik som gör det möjligt för människor med problem av i motionen diskuterad typ att bo i normal bostadsmiljö. 4. Satsning på intensiv personlig vård av missanpassade i en mänsklig gemenskap som ersättning för stumkamratskapen. 5. Ordentlig upprustning av eftervården med uppbyggande av en ”behandlingskedja”, som ger möjlighet för den hjälpbehövande att ständigt hålla kontakt med kurator, övervakare och andra hjälporgan eller enskilda. 6. Vid sidan av samhällets egna vårdoch hjälpinsatser bör ökat samhälleligt stöd utgå till religiösa och andra ideella organisationer, som på frivillig bas söker hjälpa ”de utstötta”. Sådana organisationer har visat på vägar och metoder som givit goda resultat, som lyft människor ur en slumtillvaro och som ofta givit möjlighet till en mänsklig gemenskap. I folkpartimotionen tar man upp den sista punkten och yrkar det anslag som jag här tidigare nämnt. I motionen 226 nämner motionärerna några av de frivilliga organisationer som arbetar på detta område. Man framhåller att Levi Pethrus' stiftelse för filantropisk verksamhet sedan 1967 på sina olika hem har omhändertagit och vårdat ca 600 personer.

Dessa resultat — om man nu skall tala om resultat i sådana här sammanhang, jag kanske i stället skall säga det lyckade utfallet av vården och omvårdnaden — förefaller vara synnerligen goda. Vidare nämner motionärerna Stiftelsen ungdomskontakt och det arbete som Eva Fjällby-Odhner har utfört i samarbete med frivilliga medarbetare samt Frälsningsarméns välkända hjälparbete, som har bedrivits under en mångfald år.

Pingströrelsens församlingar, som på grund av att de inte är samlade i en riksorganisation och därför av formella skäl inte kan ansluta sig direkt som riksorganisation, samarbetar dock mycket intimt på länsoch lokalplanet i DKSN:s verksamhet. Den rådgivande verksamheten i alkoholoch narkotikafrågor som bedrivs i s.k. RIA-centra eller rådgivningsbyråer, finns nu på ett flertal platser i landet, bl.a. i Stockholm, Norrköping, Jönköping, Malmö, Örebro och Kramfors. Helt nyligen har man också startat verksamheten i Skövde med ett stort antal besök och mycket goda resultat. Seriösa undersökningar har klart visat effekten av det frivilliga, och därvid inte minst det kristet motiverade och inspirerade hjälparbetet bland alkoholoch narkotikaskadade. Ett även blygsamt samhällsstöd adderas då till det frivilliga arbete som utföres med gott resultat som följd. Det säger sig självt att DKSN:s arbete — tack vare kontakten med och det frivilliga stödet från de lokala församlingarna och organisationerna på de orter där verksamheten bedrivs — får en mycket stor räckvidd. De pengar som slussas den vägen förmeras därigenom resultatmässigt. Jag skall bara ta ett enda exempel. På två orter har föreståndarna för rådgivningsbyråerna ett par förutvarande narkomaner som assistenter och medhjälpare. Vi behöver inte mycket fantasi för att föreställa oss vad dessa kan uträtta när de är inställda på att hjälpa sina f. d. olyckskamrater och andra i liknande situation.

I den mån dessa betingelser kan uppfyllas bör frivilliga insatser kunna komma i fråga för samhällets stöd inte minst då de tar sig uttryck i experiment med nya behandlingsformer. Vad utskottet anfört bör ges Kungl. Maj:t till känna.” Detta skrevs i utskottsbetänkandet och blev även riksdagens beslut den 14 april i fjol. Man gav alltså Kungl. Maj:t detta till känna, men ännu har det tydligen inte givit något resultat. Låt mig då få uttrycka min uppskattning över att utskottet i år har kunnat enas i sakfrågan, nämligen att de frivilliga och kristna organisationerna är värda och borde få ett effektivt statligt stöd av den storleksordning som nämns i motionerna 126 och 226, nämligen 1 miljon kronor. Vi har även enats i anslagsfrågan i det att de som har stött de tre första motionerna anslutit sig till yrkandet i den fjärde motionen om en uttrycklig beställning av förslag snarast och senast till 1973 års riksdag om anslag till de frivilliga, ideella och kristna organisationernas vårdarbete bland alkoholoch narkotikaskadade i samhället. Utskottets värderade ordförande talade i sitt första anförande i dag om behovet av kärlek och vänligt bemötande. Socialministern anförde i sitt anförande att de förebyggande åtgärderna i framtiden måste få ökad betydelse. Statsministern talade i anslutning till detta ämnesområde vid sitt besök hos Pingströrelsen häromdagen om solidaritet över gränserna och skrankorna som finns i samhället, solidaritet med de skadade och vårdbehövande och med dem som är avvikande och svåra att få kontakt med. Vi kan konstatera att det behövs ett samarbete mellan samhällets vårdorgan och alla frivilliga och goda krafter samt att de senare behöver få ett visst ekonomiskt stöd av samhället och därmed även ett gott moraliskt sådant.

Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till föreliggande utskottsförslag om beställning av ett avsevärt anslag för detta ändamål senast nästa års riksdag. riksdagen beslutade att anslaget för handikapporganisationernas allmänna verksamhet skulle utgå med 2 700 000 kronor samt att hos Kungl. Maj:t anhålla om att detta anslag från budgetåret 1973/74 ytterligare renodlades genom att belopp avseende praktiska aktiviteter i handikapprörelsens regi genomgående redovisades i annan ordning,

Fru talman! I årets statsverksproposition har Kungl. Maj:t höjt bidraget till handikapporganigastionernas allmänna verksamhet med 322 000 kronor till 2 miljoner kronor. Vi som reserverat oss i reservationen 18 anser att även detta stöd är otillräckligt. Socialministern framhöll i förmiddagens debatt hur viktigt det är för handikappade att få kontakt och information, och vi menar att det är just genom handikapporganisationerna, som de handikappade får detta. Handikapputredningen betecknade 1970 i sitt betänkande handikapprörelsen som en viktig folkrörelse som i demokratisk ordning har att bevaka sina 250 000 medlemmars intressen. Man måste instämma i handikapprörelsens kritik av att den i bidragshänseende blivit eftersatt i jämförelse med andra folkrörelser när det gäller statsbidrag till den allmänna verksamheten. Handikapporganisationerna har många viktiga uppgifter, som är mycket kostnadskrävande på grund av de praktiska svårigheter som handikappet i sig självt reser. Jag tänker t.ex. på att man i föreningslivet måste anpassa lokaler efter de handikappades olika villkor: rörelsehindrade, blinda och allergiker behöver vissa typer av lokaler, döva och stumma behöver tolkar osv. Dessutom skall anslaget fördelas mellan så många olika handikappförbund att de tilldelade medlen inte blir mycket för vart och ett av dem. I reservationen 18 föreslår vi reservanter en ökning av beloppet med 700 000 till 2 700 000 kronor. Fru talman! Det är visst inte någon stor summa, men den bör ligga inom den realiserbara verklighet som socialministern på förmiddagen talade om. Vi anser också att det bör finnas möjlighet att ur den summan ge bidrag till en ungdomstidning för synskadade och likaså till De blindas förenings verksamhet för dövblinda. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 18 av herr Gustavsson i Alvesta m.fl.

Fru talman! Jag kanske inte kan fatta mig riktigt lika kort som fru Frenkel och herr Larsson i Öskevik, men jag tror att det finns anledning att lägga vissa synpunkter utöver dem de hade att anlägga på behandlingen av det här ärendet. Jag vill notera att det rör sig om en uppräkning av det anslag som utgått i år med över 300 000 kronor. Det kan i och för sig tyckas vara en otillräcklig summa, men det är ändå en uppräkning på ungefär 20 procent — och det är sannerligen inte litet. Det är inte alla organisationer som fått en sådan ökning av anslagen. Departementschefen lägger också fram ett nytt förslag, som innebär att det inte längre är riksdagen som fördelar anslaget mellan de olika organisationerna, utan Kungl. Maj:t skall få göra det sedan handikapprådet hörts. Vi har från utskottets sida ingenting att invända mot ett sådant förfarande, men jag får kanske uttala den stilla förhoppningen att det skall visas hänsyn från alla organisationers sida så att det blir en rimlig fördelning av anslaget. Jag tror att det är riktigt att man använder sig av den här linjen när det gäller att fördela anslaget. Det här är alltså en fråga om pengar, och reservanterna vill ha mer. Det är inget ovanligt; det tillhör oppositionens självklara rätt att alltid begära mer än regeringen föreslår, och därför är väl ingen överraskad över att det just på detta känsliga område framställs krav på ökning av anslaget utöver vad Kungl. Maj:t har föreslagit. Det är vi vana vid. Vi har sett en massa saker tidigare i dag och det är därför, som jag säger, inte någon överraskning. Men en sak i detta sammanhang vill jag verkligen ta upp till ett allvarligt resonemang, nämligen det försök som har gjorts utifrån att öva påtryckningar på riksdagens ledamöter inför omröstningen i denna fråga. Det är klart att påtryckningar förekommer i olika avseenden, men här tycker jag nog att de har skett på ett något ogenerat sätt. Jag vet att det har ägt rum en organiserad ringning med påtryckningar på ledamöterna att de skall gå emot utskottets förslag. Det är självklart att varje riksdagsman röstar som han vill i detta ärende. Men jag tycker inte att det är honett handlat att man i en skrivelse från alla de handikapporganisationer som det gäller talar om att riksdagens ledamöter skall följa reservanternas linje. Handikapporganisationerna är nämligen beroende av samtliga partier och inte bara av dem som står bakom reservationen. När jag då vet att två betydelsefulla organisationer har vägrat att skriva på — De handikappades riksförbund och Diabetikerförbundet, två organisationer med en stark samhällsrepresentation — kan jag säga att det är riktigt handlat av dessa organ, men jag är inte alls så imponerad över den verksamhet som HCK här bedriver. Dessutom har det upplysts mig att organisationer, som står med på den lista som vi alla har fått, har erhållit felaktiga informationer, innan de gav sitt tillstånd till att deras föreningsnamn fick användas. Jag reagerar mot detta och anser att handikapprörelsen som helhet sannerligen inte kan vara betjänt av ett sådant förfaringssätt. Utöver detta kanske jag får tillägga att man, när man ser vissa kanslichefers och ombudsmäns agerande i en sådan här fråga, får en känsla av att någon handikapporganisation kanske är överorganiserad och utsatt för ombudsmannavälde mer än förtroendemannavälde. Kom ihåg att det är på det lokala planet som de verkliga insatserna inom handikapprörelsen sker och inte av ett överorgan som försöker agera över huvudena på andra. Jag har velat göra denna klara deklaration för att även handikapporganisationernas topporgan skall förstå att man kan reagera mot det sätt på vilket de försöker utöva påtryckningar på riksdagens ledamöter. Jag vägrar att tillstå att majoriteten i utskottet skulle vara mindre intresserad av handikappfrågorna än dem som står på reservanternas lista. Vi har alla ett ansvar för handikapprörelsen. Jag har själv varit engagerad såsom förbundsord förande i en av de större handikapporganisationerna i sju åtta år, så jag vet, när jag tar upp denna fråga, vad jag talar om. Jag vill anföra ytterligare ett par saker, som det kan vara värdefullt för kammarens ledamöter att veta, när de går att trycka på knapparna för att avgöra detta ärende. I Svenska Dagbladet i dag har herr Utberg, kanslichef i Handikapporganisationernas centralkommitté, på ett ställe fått frågan: ”Uppfattar ni denna ”eftersläpning” som ett minskat intresse från myndigheternas sida?” Herr Utberg svarar: ”Det märkliga är att vi fått gehör och ett positivt bemötande i andra frågor. Vi har exempelvis fått ett statens handikappråd. Nu organiseras runt om i landet ett länets och ett kommunens handikappråd. I alla dessa råd är handikappade företrädda.

Herr Utberg säger nu att de inte har pengar för denna verksamhet. Men till vad har man då använt de pengar som man fick förra året av arvfondsmedel? Det är den naturliga frågan som man ställer sig i det här sammanhanget. Utöver de 1,7 miljoner kronor som anslogs av riksdagen förra året fick handikapporganisationerna genom socialdepartementet från allmänna arvsfonden 1 543 000 kronor, dvs. nästan lika mycket som riksdagen anslog. Jag vill nämna dessa siffror för att klargöra att man varken från socialdepartementet eller utskottets majoritet ställer sig kallsinnig gentemot handikapporganisationerna. Men man kan väl i varje fall kräva att handikapporganisationerna försöker lägga fram en så korrekt redovisning som möjligt. Fru talman! Jag ber att med dessa ord få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Herr Karlsson i Huskvarna har redogjort för i vilka former det ekonomiska stödet till de handikappades organisationer utgår och för hur anslaget har ökat år från år. Jag behöver alltså inte upprepa något av det. Som det för det mesta är kan självfallet alltid argument anföras för ännu kraftigare stöd. Jag är säker på att förslag om fortsatta höjningar av anslagen till handikapprörelsen kommer till följande riksdagar. Även jag bestrider — i likhet med herr Karlsson — att intresset för handikappfrågorna skulle vara koncentrerat till de partier som företräds av undertecknarna av reservationen. Jag vill belysa detta med att hänvisa till vad jag redan i mitt första anförande tidigare i dag sade i fråga om dem som slås ut från industrin och förvärvslivet. Det problemet är nämligen ett problem som i alldeles särskild grad berör de handikappade och deras rätt till arbete. Verkligheten är ju den, att de mycket väl kan fylla en uppgift i produktionsprocessen. Det skall då inte alls ses som en självklarhet att lösningen för deras vidkommande skall vara skyddade verkstäder. Vi har i en motion till årets riksdag ställt krav för de handikappade som överensstämmer med ett tidigare riksdagsbeslut om att i lag stadga åtgärder i syfte att främja sysselsättningen för äldre människor i förvärvslivet. Det är i den motionen fråga om att lagstiftningsvägen säkra anställningstrygghet respektive rätten till arbete även för handikappade. Andra frågor som vi tillmäter stor vikt och som vi framlagt konkreta förslag om gäller en speciell form av rehabiliteringsersättning, vars ledmotiv bör vara att stimulera till att genomgå rehabiliteringsåtgärder när skada eller sjukdom inträffar. Jag vill med detta ha sagt att vi vill ha aktiva åtgärder till stöd för de handikappade. Jag vill nog uttrycka den meningen, att det är sådana åtgärder som bör sättas i främsta rummet; på det området finns det nämligen en mycket stark eftersläpning. Vi får i ett senare sammanhang här i riksdagen ta ställning till bl.a. ett förslag om höjda anslag till förmån för de synskadade. Det gäller då talböcker. Jag kan redan nu förutspå att vår grupp kommer att stödja ett förslag av det slaget. Jag vill framhålla att också detta är en del av det intresse som vi från vår grupp visar för handikappfrågorna. Ett stöd av det slag vi nu behandlar och som går direkt till handikapporganisationerna är inte det enda sättet att visa intresse för dessa frågor. Med dessa synpunkter, fru talman, vill även jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Debatten hitintills har i stor utsträckning gällt anslagets nivå, och jag skall inte kommentera detta med mer än att säga att nog ligger det en klar prioritering i den 20-procentiga uppräkning av anslaget som här föreligger från Kungl. Maj:t och utskottsmajoriteten. Vad jag i stället begärt ordet för gäller den förändring i anslagsfördelningen som Kungl. Maj:t föreslår och som ursprungligen framförts av handikapputredningen. Den innebär att anslaget till handikapporganisationernas allmänna verksamhet uppföres under ett gemensamt anslag att fördelas av Kungl. Maj:t efter yttrande av statens handikappråd. Jag kan i princip instämma i den här nyordningen, men jag vill gärna inför kammaren deklarera vad vi i motionen 1021 pekat på när det gäller fördelningen av dessa medel. Vi har i motionen pekat på den svårighet som onekligen kan uppstå när medlen nu i sin helhet skall fördelas på ett 20-tal handikapporganisationer, och vi menar att detta inte får gå ut över de fyra organisationer, som tidigare erhållit av riksdagen specialdestinerade belopp. Dessa organisationer, som sedan länge haft anslag genom riksdagens beslut, har verkat mycket länge och svarar för en omfattande och betydelsefull verksamhet till gagn för alla medborgare med fysiska handikapp. De har för dessa uppgifter skaffat sig materiella resurser, de har personal och de har ett alldeles speciellt ansvar inför dessa människor och de anläggningar man anskaffat. Det är av stor betydelse att dessa organisationer får ighet att fullfölja sin under många år uppbyggda verksamhet. Det är därför angeläget att de medel som nu ställs till socialdepartementets förfogande för fördelning bland handikapporganisationerna i första hand går till dessa direkt verksamma handikapporganisationer för deras uppbyggda verksamhet och då bl.a. med beaktande av den kostnadsutveckling som dessa organisationer fått vidkännas på olika områden. Jag vill till sist, fru talman, tala om att en spridning av de befintliga medlen på alla de organisationer som nu sökt bidrag skulle medföra en uppsplittring av organisationsbilden på handikappområdet. I stället vore det angeläget att komma till rätta med detta problem. Jag skall inte mot ett enhälligt utskott ställa något yrkande men vill gärna till protokollet ha anfört vad jag här givit uttryck för, och jag tror att Kungl. Maj:t kommer att beakta detta vid sin anslagsfördelning.
Fru talman! Jag vill bara påminna om att utskottets ordförande i dag på förmiddagen sade att vi i vårt parti var ”så snälla och välmenande” men att vi inte hade så stor mening bakom våra motioner. När det gäller denna ökning med 700 000 kronor hade vi verkligen en mycket allvarlig mening bakom. Visserligen är det sant att de handikappade fått en uppräkning med 20 procent. Anledningen till att vi inte tycker att detta räcker är att handikapporganisationerna varit så eftersatta i jämförelse med andra. Vad sedan gäller det brev som herr Karlsson i Huskvarna talade om så var ju både vår motion och reservationen skrivna långt innan det brevet sändes runt. Jag vill bara säga att det måste stå var och en fritt att försöka bilda opinion, och det är väl det man har velat åstadkomma med brevet.

Fru talman! Herr Hamrin framhöll i förmiddags i sitt anförande hur beklagligt det är att handikapputredningens förslag om statsbidrag till färdtjänst nu skjutits undan på obestämd tid med hänvisning till att den tillsatta utredningen om kommunernas ekonomi skall ta upp hela statsbidragsfrågan. Följden har blivit den, att på grund av kommunernas svåra ekonomiska läge har flera inte kunnat bygga ut färdtjänsten som man planerat. De stora och relativt rika kommunerna klarar utbyggnaden, men det finns kommuner som bromsat upp sin verksamhet, och en del har inte någon färdtjänst alls. Detta är framför allt förhållandet i glesbygderna, där man är utsatt för folkminskning och därmed har ett sämre skatteunderlag. I glesbygderna är behovet av färdtjänst allra störst. Genom de långa avstånden är ju isoleringen värre än i övriga delar av vårt land. För att i någon mån kunna höja standarden för medborgare som inte har möjlighet att använda kollektiva kommunikationsmedel bör, enligt reservanterna i reservationen 19, statsbidrag till den kommunala färdtjänsten snarast införas. Handikapputredningen föreslog att rätten till stöd vid inköp av bil också borde utvidgas. Nu är stödet knutet vid att bilen skall användas för arbetsresor. Men det kan finnas tillfällen då en bil kan ha mycket stor betydelse. Efter en allvarlig olyckshändelse med erhållet handikapp kan det vara av stor betydelse för den drabbade när det gäller att leva med sitt handikapp att ha tillgång till en bil. Det finns alltså ingen möjlighet att i dag få ett ekonomiskt bidrag till detta. Med dessa ord, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 19.
Fru talman! Vår motion om ett rikskort för de handikappades färdtjänst är motiverad av att vi önskar en samordning av de möjligheter som finns för de handikappade att kunna använda sådan färdtjänst även på platser utanför hemorten. Motiveringarna därutöver finns i motionen och i reservationen 20 vid punkten 45, som jag ber att få yrka bifall till.

Fru talman! Vi närmar oss nu slutet på den här långa socialdebatten, och jag skall försöka att koncentrera mig. Beträffande färdtjänsten vill jag först säga att den är en oerhört viktig sak för handikappade. Den bryter isoleringen och ger dem möjlighet att komma ut till bekanta och att på olika sätt komma bort från den ensliga tillvaro som många handikappade för. Vi är helt överens på den punkten att färdtjänsten har kommit för att stanna i våra kommuner. Tyvärr kan man säga att många kommuner på grund av ekonomiska och andra svårigheter har börjat att fingra på färdtjänsten. Jag tycker det vore verkligt beklagligt om det skulle bli så att man tar ekonomiska besvärligheter till intäkt för att försämra villkoren för de handikappade. Här är det alltså fråga om en kommunal angelägenhet. Det finns all anledning för människorna ute på de olika orterna i landet att observera vad som sker och verkligen driva politisk opinion om de tendenser som man märkt på en del håll skulle förstärkas. Jag är alltså mycket starkt medveten om att färdtjänsten är en viktig angelägenhet. När man nu står inför att genomföra något nytt, nämligen att till den kommunala satsningen på färdtjänsten lägga en statlig satsning, måste man emellertid också ta ställning till om man samtidigt som det pågår en utredning om de ekonomiska förhållandena mellan staten och kommunerna skall införa några nya statsbidrag utöver dem som redan finns. Med anledning härav har utskottet uttalat att vi inte vill vara med om detta just nu. Låt den kommunalekonomiska utredningen först fullfölja sitt arbete — när den är färdig med detta kan vi vara beredda att ta ställning till om staten skall ge bidrag till detta ändamål eller om det i fortsättningen liksom nu enbart skall vara en kommunens angelägenhet. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Vi är säkerligen alla överens om att färdtjänsten för de handikappade är en angelägen samhällsservice. Alla är vi också överens om att det är en kommunal uppgift. Omfattningen och utformningen av den kommunala färdtjänsten växlar för närvarande starkt mellan olika kommuner. Verksamheten har hittills bedrivits utan klart utformade och allmänt accepterade regler. Centerns ledamöter i utskottet har den uppfattningen, vilket framgår av det särskilda yttrandet, att generella bestämmelser för anordnandet av kommunal färdtjänst bör fastställas innan statsbidrag utgår. Jag yrkar, fru talman, bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Till byggnadsarbeten vid ungdomsvårdsskolorna, som behandlas under punkten 50, har för innevarande budgetår beräknats 3,8 miljoner, och för nästa budgetår föreslås nu 5,1 miljoner kronor. Det gäller här ett delanslag. För närvarande sker en utveckling mot att allt fler ungdomsvårdsskoleelever vårdas utom skolan, varigenom tillgängliga platsresurser på ungdom svårdsskolorna kommit att utnyttjas i mindre grad än tidigare. Det har vi talat om förut här i dag. Jag tror personligen att detta är en riktig utveckling både med tanke på ungdomarnas vård och anpassning och med tanke på vad ungdomsvårdsskolorna kostar i drift. Inom socialutredningen, som under året väntas avge ett principbetänkande, är frågor som berör ungdomsvårdsskolornas framtida ställning under övervägande. Med hänsyn till vad som nu sker är det alltså viktigt att man inte gör större investeringar vid ungdomsvårdsskolorna än vad som är absolut nödvändigt för att verksamheten skall kunna bedrivas, förrän man vet mer om hur den framtida verksamheten skall se ut. Vi som står bakom reservationen 21 har därför ansett att motionen 1034 bör bifallas och anslaget till ungdomsvårdsskolorna minskas med 4 miljoner till 1,1 miljon kronor. Tre av de fyra miljonerna gäller arbeten som ännu inte på något sätt har påbörjats. Med sträng prioritering och sparsamhet bör även den fjärde miljonen kunna sparas på anslaget. Inskränkningar bör framför allt kunna göras på yttre arbeten — fotbollsplaner, vägar och anläggningar, tillbyggnadsarbeten osv. Det är viktigt på detta liksom på andra områden att kostnader inte läggs ner på anläggningar som man inte vet att de är nödvändiga och blir rationellt utnyttjade, om skolorna skall användas för andra ändamål än de nu är avsedda för. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen 21 vid punkten 50.

Fru talman! 1969 beslöts införandet av pensionstillskott för pensionärer med ringa eller ingen ATP. Tillskotten är inkomstprövade i förhållande till ATP och avsedda att ge folkpensionärerna en standardförbättring. Tillskotten skall årligen höjas med 3 procent av basbeloppet t.o.m. den 1 juli 1978, då de skall uppgå till 30 procent av basbeloppet. Om utgående ATP täcker skillnaden mellan 120 procent och 90 procent av basbeloppet för ensamstående pensionär samt 100 procent och 70 procent för gifta skall pensionstillskott inte utgå. Jag vill erinra om att vänsterpartiet kommunisternas riksdagsgrupp redan när beslutet fattades anmälde den meningen att det här rörde sig om en otillräcklig standardförbättring. Vi anförde dessutom att det var en alltför liten grupp som skulle få del av densamma och menade att den gräns för beviljandet som fastställts var för snäv. Man kan säga att den bedömning som vänsterpartiet kommunisternas riksdagsgrupp gjorde 1969 om pensionstillskottens otillräcklighet på sitt sätt har bekräftats genom det för januari månad i år utgående extra pensionstillskottet. Vi har från vårt håll föreslagit att tillskotten skall utgöra 4 procent av basbeloppet i stället för 3 procent. Innebörden av detta är att pensionstillskotten vid tioårsperiodens utgång uppgår till 40 procent av basbeloppet i stället för 30 procent. Grundat på nuvarande basbelopp, 7 100 kronor, skulle tillskotten vid tioårsperiodens slut bli 2 840 kronor mot 2 130 enligt beslutet om 3 procent på basbeloppet och 30 procent vid tioårsperiodens slut. Det kan med skäl anföras att också 40 procent är otillräckligt, och det finns därför desto starkare skäl för att åtminstone ta det steg som vi föreslår. Med nuvarande basbelopp och ökningstakt ger de årliga höjningarna 213 kronor medan vårt förslag skulle ge 284 kronor. Vårt förslag innebär också att fler pensionstagare kommer i åtnjutande av tillskotten eftersom rätten till dessa skall upphöra först när ATP uppgår till 40 procent av basbeloppet. Om man ser på pensionsbeloppen mot bakgrunden av dagens levnadsomkostnader måste man fråga sig om den nuvarande och förutsedda levnadsstandarden kan betecknas som tillfredsställande. Utskottets motivering för avstyrkande, som ovanligt nog inte baseras på bristande resurser, är att den gällande planen för pensionstillskottens höjning ”får anses väl avvägd”. Man undrar om den motiveringen är ett utslag av cynism eller om den beror på en förbluffande okunnighet om pensionärernas levnadsvillkor. Jag tycker att man på ansvarigt håll borde lyssna på vad pensionärerna och deras organisationer anser. Vi har också kritiserat en annan del av 1969 års beslut, nämligen reduceringen av pensionstillskotten för alla dem som inte åtnjuter full ålderseller förtidspension. Argumenteringen mot kraven på oreducerade pensionstillskott är i utskottsutlåtandet att ”riksdagen framhållit att de är nödvändiga för att inte rubba relationerna mellan de olika förmånerna”. Tala sedan om utjämning och jämlikhet! De slagorden äger tydligen främst giltighet när byråkrater på topplönenivå skall ha löneförhöjning för att få lika mycket som någon annan som redan har alldeles för hög lön. Ett faktum är emellertid att nuvarande reduceringsregler innebär att klyftan mellan pensionstagare med full pension och pensionstagare som inte åtnjuter full pension oavbrutet ökar. För övrigt är det något inkonsekvent skrivet i utskottsbetänkandet, eftersom gifta och ogifta pensionstagare får lika stora tillskott, trots att den senare kategorin har en större grundförmån. Jag kritiserar självfallet inte detta i sak, eftersom jag nyligen i denna kammare argumenterat för att pensionsförmån skall utgå lika oavsett civilstånd. Det kan inte råda något tvivel om behovet av en standardförbättring av samma storlek för pensionstagare före 67 år som för dem som har full pension. För varje år sedan 1969 har det förklarats att önskvärd förbättring för denna kategori bör åstadkommas ”på annat sätt”. Vilket annat sätt? Frågan har ställts från vårt håll tidigare och jag upprepar den. Det borde vara ett lämpligt tillfälle att nu redovisa hur man har tänkt sig den lösningen. Ordningen att man medger att ett stort behov föreligger och att det skall tillgodoses men låter frågan om på vilket sätt vara en förborgad hemlighet kan inte i längden — år efter år — anses tillfredsställande. Kammaren har tidigare avslagit vänsterpartiet kommunisternas motioner om sänkning av den allmänna pensionsåldern samt om lika pensionsförmåner för gifta som för ogifta, således oavsett civilstånd. Visst är förslagen berättigade i sak, har man sagt, men man måste väga dem mot andra pensionsförbättringar. När man avfärdade kravet på sänkt pensionsålder gavs oftast intrycket att man ville spela ut dem som redan inträtt i pensionsåldern mot dem som ännu inte uppnått pensionsåldern. Vi har för vår del kraftigt vänt oss emot en sådan metod. Men nu kan man fråga sig: Vilka slags ”andra” pensionsförbättringar har utskottets talesman egentligen tänkt på? Ni har ju avfört frågan om sänkt pensionsålder — nu är ni inne på att avfärda även kravet på förbättrad pension till dem som nu är pensionstagare. Slutsatsen av detta resonemang i cirkel är att viljan tydligen saknas att över huvud taget vara med på något slag av förbättring. Så var det finansieringsfrågan. Kopplingen med kravet på slopande av folkpensionsavgiften är rent teknisk och görs av utskottet. Vpk-motionen 449 angående pensionstillskottens förbättring tar inte upp detta. När ändå utskottet gjort det har jag reserverat mig på denna punkt. Låt mig dock säga att detta är ett delförslag, som jämte andra anvisar lösningar för att täcka olika utgiftskrävande förslag från vpk; ett av dem är höjda pensionstillskott. Det kravet skall alltså ses i sitt sammanhang i den skattemotion som vänsterpartiet kommunisterna avlämnat. Det sägs i betänkandet att man skulle få skärpta marginalskatteeffekter i inkomstlägena 35 000-53 000 kronor brutto. Mot det måste anföras att om man skulle slopa momsen på maten skulle skärningspunkten — där man alltså förlorar eller vinner på våra sammanlagda skatteförslag — höjas väsentligt. Det är också märkligt att utskottet inget har att säga om att de inkomster som ligger ovanför de nämnda även drabbas av en högre skatt till förmån för dem som har mindre inkomster. Utskottet anför att folkpensionsavgiftens maximering hänger samman med reglerna för inkomstbeskattningen. Om vårt förslag genomfördes skulle det alltså betyda en ”för hård” beskattning av dem som drar fördel av att folkpensionsavgiften är maximerad. Nu är det ju så att när det gäller kravet på slopad moms på livsmedel brukar man invända att därmed gynnas också höga inkomsttagare som har råd att betala höga matpriser. Nå, då tål de säkert den kraftigare beskattning som skulle bli följden om folkpensionsavgiftens begränsning till I 500 kronor upphävdes. Men, herr talman, en samlad skattepolitisk diskussion får föras i ett annat sammanhang. Nu bör inte huvudfrågan i denna debatt trollas bort. Den frågan är: Har vi råd eller har vi inte råd att öka utgifterna för statskassan med 80 miljoner kronor? Det är vad vårt förslag skulle kosta; vi har fått summan framräknad av riksdagens upplysningstjänst. Kan ni på allvar, ledamöter av denna kammare, som bl.a. av finansiella skäl varit med om att avslå förslagen om sänkt pensionsålder och som nu måhända är beredda att också fälla detta förslag, komma och hävda att detta har vi inte råd med? Mot vilket slags annan förbättring vill ni väga detta förslag? Herr talman! Jag yrkar bifall till de till utskottets betänkande nr 10 fogade reservationerna 1, 2 och 3 som jag avgivit inom socialförsäkringsutskottet.

Herr talman! De förslag som förts fram i reservationerna från vpk och i det särskilda yttrandet från moderata samlingspartiet under den här punkten i utskottsbetänkandet har varit föremål för motioner och avslagits av riksdagen varje år sedan 1969, då riksdagen beslöt om den förstärkning av folkpensionerna som pensionstillskotten innebär. Därför skall jag inte vid den här sena timmen ta upp någon längre debatt på detta område med herr Olsson i Stockholm. Jag vill bara erinra om att ingenting nytt har framkommit som föranlett utskottet att inta någon annan ståndpunkt än vad riksdagen har gjort tidigare. Det ligger ju så till att riksdagen har antagit en plan för förstärkning av pensionerna. Pensionstillskotten höjs med 3 procent varje år för att den 1 juli 1978 uppgå till 30 procent av basbeloppet. Nu säger herr Olsson i Stockholm att även vpk:s förslag, som innebär en höjning på 4 procent i stället för 3 procent enligt den fastställda planen, är alltför blygsamt. Jag kan hålla med om att det ju inte är så förfärligt revolutionärt. Ett påslag med 1 procent på basbeloppet gör med nuvarande basbelopp 71 kronor per år. Det är emellertid klart att när man kommer till ”slutstationen” 1978 blir beloppet av en annan storleksordning. Men om nu herr Olsson tycker att det här är alltför blygsamt, varför inte hugga till ordentligt på en gång, eftersom finansieringsfrågorna inte tycks spela någon avgörande roll för herr Olsson? Det har sagts i vpk-motionen — herr Olsson var också inne på det i sitt anförande — att prishöjningarna är en av motiveringarna till att man framlagt förslag om detta påslag om 1 procent. Som herr Olsson vet är folkpensionerna värdebeständiga genom att de är knutna till basbeloppet i den allmänna försäkringen, som i sin tur har sin förankring i levnadskostnadsindex. Därmed har ju folkpensionärerna fått sin garanti. Stiger priserna, så stiger pensionerna i motsvarande grad. Sedan frågar herr Olsson om vi inte har råd med de 80 miljoner kronor som vpk:s förslag skulle kosta. Det är klart att om man ser enbart på det här förslaget så är det i och för sig inte fråga om någon större summa. Men vänsterpartiet kommunisterna har ju så många förslag som man vill genomföra, och sammantaget blir det mycket stora belopp. Förstärkningen av pensionerna är ju inte någon särskilt billig reform. När vi skriver i vårt betänkande att den antagna planen är väl avvägd, så får det ses mot bakgrunden av befintliga resurser, och det ligger ingen cynism i det resonemanget. Vi är väl medvetna om att hade man gott om pengar, så visst skulle man kunna höja pensionerna ytterligare och visst skulle det kunna vara av behovet påkallat. Men jag tycker inte att den här reformens betydelse skall underskattas. När den är helt genomförd innebär det i alla fall att grundskyddet för ensamstående pensionärer har ökat från 90 procent till 120 procent av basbeloppet och för vardera av två makar, som båda är pensionärer, från 70 procent till 100 procent av basbeloppet. Det är i och för sig ingen dålig reform. Det andra förslaget i vpk-reservationen, att pensionstillskotten skulle utgå med oförändrat belopp till alla pensionärer, tycker jag inte heller är så väl underbyggt. Dessa förmåner är baserade på försäkringstekniska grunder. Man har ju rätt att göra förtida uttag från 63 års ålder, och man kan också skjuta på uttaget tills man är 70 år. Det skall vara egalt för pensionären ur ekonomisk synpunkt om han tar ett förtida uttag eller skjuter på uttaget. Därför fanns det ingen anledning att ändra på den principen när man införde pensionstillskotten, och det finns ingen anledning att göra det nu heller. Speciellt när det gäller änkepensionerna — där kan ju en änka ha en femtondels pension — tror jag inte det skulle vara någon större rättviseeller jämlikhetsåtgärd om vederbörande skulle ha samma pensionstillskott som en folkpensionär. Beträffande slopande av taket för folkpensionsavgifterna — en traga som behandlas i den tredje reservationen från vänsterpartiet kommunisterna — vill jag i korthet erinra om att uttaget av folkpensionsavgift utgör en del av det skattepaket som riksdagen fattade beslut om 1970. Tidigare hade vi en maximering av uttaget till I 500 kronor för äkta makar, men i och med omläggningen till individuell beskattning ändrades uttaget till samma belopp — alltså 1 500 kronor — för vardera maken. Skatteskalorna är också uppbyggda med hänsyn till att folkpensionsavgiften inte stiger ytterligare när inkomsten når över 30 000 kronor. Skulle man följa det förslag som herr Olsson i Stockholm pläderat för innebär det en kraftig ökning av skatteprogressiviteten, och den slår särskilt hårt just i inkomstlägena mellan 35 000 och 53 000 kronor. Jag tror därför att inte heller detta är någon större rättviseeller jämlikhetsåtgärd, och det är anledningen till att utskottet inte har velat tillstyrka detta förslag. Skatteskalorna är ju utformade med hänsyn till olika inkomstlägen, och det bör väl inte ankomma på vårt utskott i varje fall att ändra på skatteprogressiviteten. Herr talman! Det förslag som förts fram i en moderatmotion, att folkpensionstillskotten skulle finansieras genom uttag från pensionsfonderna, har vi inte heller kunnat tillstyrka. Vi anser att finansieringen även i framtiden skall ske enligt samma metod som hittills, dvs. över budgeten genom skatter i den mån avgifterna inte räcker till. Det finns ingen anledning att ändra på den principen. Jag nöjer mig med detta, herr talman, och yrkar bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Herr Fredriksson säger att inget nytt har framkommit i den här frågan. Han menar att motionerna har upprepats under flera år och att det inte finns någon anledning att ändra ståndpunkt, då planen för förstärkning av pensionerna är antagen. Ja, jag sade inledningsvis att vi inte var nöjda då, och vi är inte nöjda nu heller. Jag vill också säga att jag inte kan se att något nytt har framkommit som gör att vi inte bör upprepa vårt krav. Herr Fredriksson undrade sedan varför vi inte hugger till med mer än en årlig fyraprocentig förbättring, när vi nu inte anser att den förbättringen är tillfredsställande. Ja, det sammanhänger med att vi försöker genomdriva en reell förbättring för folkpensionärerna. Inte ens vi inbillar oss att vi kan åstadkomma en fullständig rättvisa i det samhällssystem vi nu har, men vi kan ju ändå lappa litet här och där, och detta är ett litet försök. Det ser emellertid ut som om det skulle misslyckas. Utskottets talesman herr Fredriksson sade också att finansieringen tydligen inte spelar någon roll för vpk. Det får väl ändå herr Fredriksson ta tillbaka, precis som han gjorde förra gången när vi diskuterade en sänkning av pensionsåldern. Vi har ju visat på var pengarna skall tas. Det är bara det att herr Fredriksson och hans parti — och för övrigt också de borgerliga partierna — inte är ense med oss om det. Vi vill ha en klar omfördelning, så att man tar pengar där de finns och ger till dem som behöver. Vidare sade herr Fredriksson att vi hade ställt många förslag, som skulle kosta oerhört mycket att genomföra. Ja, men nu har ju snart alla de mest kostnadskrävande förslagen blivit avvisade här i kammaren, och då finns det väl desto större skäl för kammaren att åtminstone godta det förslag som vi nu diskuterar. Sedan förmodade herr Fredriksson att också jag väl kände till att pensionerna är värdebeständiga, och det gör jag. Men de är ju inte standardsäkrade på det sättet att de följer med uppåt i den allmänna standardökningen. Det är visserligen ett problem för en utredning, men man kan väl ändå konstatera att det inte är tillfredsställande att pensionerna bara höjs när index stiger. Pensionstillskotten skall ju vara ett tillskott utöver det stigande basbeloppet. Här gäller frågan i stort huruvida fördelningen i samhället är rimlig och tillfredsställande och om herr Fredriksson är nöjd i det fallet. Jag menar då avvägningen mellan höga löner och utgående folkpensioner. Jag tycker inte att den fördelningen är rimlig, och det tycker inte heller mitt parti. Herr Fredriksson skall kanske fråga pensionärerna och deras organisationer vad de anser.

Slutligen håller jag med om att skatteskalorna och folkpensionsavgiften inte är en fråga för socialförsäkringsutskottet. Det är en ren skattefråga. Jag sade också i mitt första inlägg att den frågan skall ses i sitt sammanhang,” dvs. i samband med vår stora skattemotion, där vi kräver avskaffande av momsen på mat. I likhet med herr Fredriksson tycker jag att vi inte har någon större anledning att debattera just den frågan nu.
Herr talman! Det förhållandet att herr Olsson i Stockholm eller vänsterpartiet kommunisterna inte var nöjda 1969, när pensionstillskotten infördes, och inte heller är nöjda i dag är ju i och för sig inget skäl för utskottet att ändra ståndpunkt. Det förslag till finansiering som förts fram av vänsterpartiet kommunisterna är behäftat med det felet att det inte har någon chans att vinna riksdagens bifall, och då står man ju där utan pengar ändå. Man har ingenting att finansiera detta förslag med. Jag tycker inte att det i dag finns någon anledning att diskutera vare sig pensionsåldern, som vi debatterat tidigare, eller lönefrågan. Det är saker som får diskuteras i andra sammanhang. Det är väl inte heller något särskilt märkvärdigt att vi i vårt betänkande inte berört inkomster över 53 000 kronor. Det är givet att progressiviteten förstärks hela skalan upp, om man slopar taket. Det tycker jag är så självklart att man inte behöver skriva mycket om det.
Herr talman! Herr Fredriksson säger att utskottet inte skall behöva ändra inställning till frågan och att detta skall fortlöpa i all framtid. Nu är det ju så att utskott har fått ändra inställning lika väl som det socialdemokratiska partiet har fått göra det i flera frågor. Att man inte kan få riksdagens bifall till finansieringsförslaget är inget gott betyg åt riksdagen. Det finansieringsförslag som finns — jag upprepar det — täcker mer än tiodubbelt den föreslagna reformen men hänger i och för sig inte samman med den.

Herr talman! I propositionen 13 föreslås sådan ändring i reglerna om avdrag för öppet koncernbidrag att Kungl. Maj:t skall kunna lämna dispens för sådant bidrag, om Kungl. Maj:t anser att det finns samhällsekonomiskt betydelsefulla motiv därtill, även om förutsättningarna för sådan avdragsrätt icke föreligger — t.ex. om kravet på ett 90-procentigt ägande av aktierna i dotterbolag icke uppfylles. Samverkan äger rum mellan staten och ASEA genom AB Asea-Atom. Detta bolags fortsatta verksamhet kräver avsevärda bidrag från aktieägarnas sida. Propositionen har tillkommit för att möjliggöra sådan bidragsgivning utan ogynnsamma skattekonsekvenser för givaren. Jag kan helt ansluta mig till uppfattningen att man i detta konkreta fall bör tillse att givaren får möjlighet att göra avdrag för bidragen till Asea-Atom. Jag anser emellertid icke att riksdagen bör ge regeringen fullmakt att efter eget bedömande lämna sådana dispenser. I motionen 1483 har därför föreslagits att man nu använder samma metod som begagnades när liknande rätt att lämna koncernbidrag medgavs de företag som deltagit i kostnaderna för Oljeprospektering AB. Innan skattereglerna rörande koncernbidrag infördes år 1965 diskuterades såväl i utredningen som under remissförfarandet om inte möjligheter borde öppnas att lämna koncernbidrag till bolag, som ägs av flera företag gemensamt. I motion har man därför begärt att normer för sådana avsättningar borde åstadkommas och inskrivas i skattelagstiftningen. Sedan en viss erfarenhet nu vunnits borde det icke vara omöjligt att åstadkomma sådana bestämmelser för att undvika dispensförfarandet. Dessa yrkanden har nu upptagits i reservationer till skatteutskottets betänkande under beteckningen 1 och 2. Sedan gammalt har statskassan årligen tillförts ganska stora belopp från såväl LKAB som det tidigare tobaksmonopolet. Det är inte mer än rimligt att så har skett, då LKAB förvaltar ett så stort eget kapital som cirka 1 500 miljoner kronor jämte dolda reserver och även Tobaksbolaget har ett mycket stort eget kapital. En rimlig avkastning av kapitalet kan naturligtvis ägaren kräva. Nu saknas dessa tillskott till statskassan sedan båda bolagen har inlemmats i Statsföretagsgruppen, där koncernbidragen från dessa företag ger en möjlighet för Statsföretag att driva alla sina olika förlustbringande företag. I en motion har moderata samlingspartiet därför krävt att sådana koncernbidrag icke skall få förekomma, då statskassan därigenom går förlustig en stor del av inkomstskatten.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

Herr talman! När finansministern i propositionen 13 förordar åtgärder som syftar till att vidga företagens avdragsrätt för bidrag från ett företag till ett annat, så är detta ännu ett uttryck för en politik som gynnar kapitalintressena. Denna politik har vi från vänsterpartiet kommunisterna kritiserat i olika sammanhang. Vi har också ställt oss kritiska till den tilltagande samverkan mellan staten och privatkapitalet. Finansministern förutsätter i propositionen att denna samverkan kommer att öka. Behovet av samhällsinflytande åberopas som ett skäl för ökad samverkan mellan staten och det privata näringslivet. Att de i propositionen föreslagna åtgärderna på något sätt skulle minska de privata kapitalintressenas inflytande är verkligen svårt att finna. Tvärtom synes den föreslagna vidgningen av avdragsrätten för koncernbidrag närmast ge den motsatta effekten: ökat inflytande för kapitalet. Skatteutskottet har uppenbarligen accepterat talet om att de föreslagna åtgärderna skall, som det heter, ”ingå som ett led i verksamhet av väsentlig betydelse för landets ekonomi”. Enligt min mening förefaller detta uttryck vara en variant av finansministerns tes om att ”vad som är bra för näringslivet är bra för folket”. Detta kan inte vara riktigt eftersom det s.k. näringslivet bygger på det kapitalistiska systemets profitintressen, vilka står i strid med folkets intressen. I motionen 1482 har vänsterpartiet kommunisterna yrkat avslag på propositionen utifrån de kritiska synpunkter jag här i korthet har berört, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till denna motion.

Herr talman! Denna fråga fordrar tydligen enbart några få ord från utskottets talesman, eftersom riksdagen tidigare i princip har ställt sig bakom förslaget. Det gäller både inrättandet av Asea-Atom och möjligheterna för statliga företag — alltså även för Statsföretag AB — att ge koncernbidrag. När vi år 1969 fattade beslutet om att inrätta Statsföretag AB skrevs klart i propositionen — och det godkändes av riksdagen — att koncernbidrag skulle kunna ges. Dåvarande statsutskottet ville dock framhålla att dessa bidrag eller internleveranser skulle redovisas tydligt och öppet, och så har skett i Statsföretags årsberättelse. De har även visats av de två företag som givit koncernbidrag under förra året, nämligen Tobaksbolaget och LKAB, och de kommer att visas i deras verksamhetsberättelser också i år. Herr Magnusson i Borås säger att det blir ett betydande skattebortfall för staten, men när man i motionen har nämnt ett belopp på 130 miljoner har man helt enkelt räknat galet. Det är ju egentligen bara statsskatten som försvinner, och den utgör 40 procent av koncernbidraget. Kommunalskatten får det mottagande bolaget betala till de kommuner där verksamheten inom koncernen bedrivs av de olika koncernbolagen. Som medlem i Tobaksbolagets styrelse kan jag säga att vi där har varit eniga både förra året och i år när vi har givit koncernbidrag. Vi anser att Statsföretag AB skall ha samma rätt till koncernbidrag som det privata näringslivet har. Asea-Atom är inrättat från den utgångspunkten att ASEA hade det tekniska kunnandet men inte tillräckligt med kapital. Därför gick man samman med staten, som skulle tillskjuta det kapital som behövdes. Nu behövs det mera kapital — det är en kapitalkrävande industri som man har gett sig in i. Kungl. Maj:t bör ha möjlighet att ge dispens när det är av stor samhällsekonomisk betydelse att nytt kapital tillföres företaget. Vad sedan gäller herr Berndtsons i Linköping och vpk:s motion är huvudargumentet i den att finansministern i propositionen påstått att den föreslagna ordningen skulle öka samhällsinflytandet. Detta har jag emellertid icke kunnat finna någonstans; i stället får vi väl ordna samhällsinflytandet i företagen på andra vägar än genom att ge möjligheter till skattefrihet åt ett visst kapital som skall tillskjutas. Herr Berndtson i Linköping sade i sitt anförande att propositionen gynnar kapitalintressena. Jag undrar om inte kapitalintressena skulle ha varit mest nöjda, om de själva haft så mycket kapital att de hade kunnat starta och driva verksamheten i egen regi.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

Herr talman! I detta betänkande föreslås bl.a. att personer som bor utomlands skall få en fördubblad kommunalskatt. I vår reservation har jag och herr Söderström ansett att de motiveringar som har lämnats är ytterligt knapphändiga. Denna skatt fastställdes någon gång 1928 på basis av en utredning från 1926. Det har emellertid inte gjorts någon utredning som kan påvisa att de personer som befinner sig utomlands skulle kunna dra nytta av kommunalskatten i en sådan utsträckning att det finns anledning att fördubbla den.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

Herr talman! Enligt 35 § taxeringsförordningen skall självdeklaration, som avgives utan anmaning, avlämnas till länsstyrelsen eller till lokal skattemyndighet i det län, där taxeringen skall äga rum, eller till ordföranden i vederbörande taxeringsnämnd. I fjol motionerade jag om en sådan ändring i gällande bestämmelser att deklaration skulle få lämnas till vilken lokal skattemyndighet eller länsstyrelse som helst men inte till taxeringsnämndsordföranden. Då avvisades motionen i sin helhet av skatteutskottet och riksdagen. När motionen i år återkommer får vi uppleva att det läggs en proposition i vilken det första yrkandet i motionen, att deklaration skall kunna lämnas till vilken länsstyrelse eller lokal skattemyndighet som helst, är tillgodosett och att det nu också tillstyrkes av skatteutskottet. Jag noterar med glädje detta framsteg som innebär en avsevärd fördel för de skattskyldiga. Det gör nämligen deklarationsavlämnandet för dem både bekvämare och säkrare. Att skatteutskottet ej varit moget att nu tillstyrka det andra motionsyrkandet — att deklarationen ej längre skall lämnas till taxeringsnämndsordföranden — är beklagligt. Den i motionen framförda motiveringen för detta yrkande är nämligen sakligt stark. Efter införandet av förseningsavgift är det för skydd av de skattskyldiga och ur säkerhetssynpunkt angeläget att deklaration avlämnas enbart till länsstyrelse eller lokal skattemyndighet. Båda kan ordna det så att avlämnandet kan ske under för de skattskyldiga bekväma och betryggande förhållanden. Herr talman! Förr eller senare torde vi få mottaga en proposition som innebär bifall till även det senare yrkandet i min motion och då kan vi givetvis också räkna med tillstyrkande av skatteutskottet. Dess bättre har vi i praktiken kunnat notera en avsevärd förbättring i och med att från och med i år på deklarationens fjärde sida intagits en uppmaning till de skattskyldiga att lämna deklarationen till den lokala skattemyndigheten, vars adress också är angiven på blanketten. Herr talman! I glädjen över de förbättringar för de skattskyldiga som vi i år onekligen kunnat notera skall jag för dagen begränsa mig till dessa kommentarer till utskottets betänkande.

Herr talman! Med anledning av vad herr Schött sade kanske jag skall tala om vad det här egentligen innebär som vi nu skall besluta om — jag skall göra det i mycket korta drag. Propositionens förslag innebär att preliminär, slutlig och tillkommande skatt för fysiska personer och oskiftat dödsbo nu skall debiteras i hemortskommunen oavsett var beskattningsorten är belägen. Det är det viktiga i denna proposition. Anledningen till att vi fått denna proposition är huvudsakligen den skattereduktion och den spärregel som finns i det nya skattesystem som trädde i kraft i fjol och efter vilket vi nu i år har deklarerat. Som bekant skall skatten enligt detta system reduceras med 1 800 kronor för den som har hemmamake eller för ogift med hemmavarande barn under 18 år. Denna reduktion avtrappas, som ni alla känner till, och försvinner helt när hemmamaken — eller den ogifta med hemmavarande barn under 18 år — har 4 500 kronor i inkomst. Vidare har vi två spärregler. Den ena spärregeln gäller för beskattningsbar statlig inkomst där skatteuttaget är begränsat till 80 procent. Den andra spärregeln gäller för förmögenhetsskatten där skatteuttaget är begränsat till 80 respektive 85 procent beroende på om beloppet överstiger 200 000 kronor. Detta är alltså anledningen till att man föreslår att debiteringen skall ske i hemortskommunen. Nu är det samtidigt här ett förslag om att man skall höja från 5 procent till 10 procent utdebiteringen för kommunalskatt för utomlands bosatta som taxeras i Stockholm för gemensamt kommunalt ändamål. Jag skall inte gå in på övriga detaljer i detta. Detta förslag är ju enhälligt tillstyrkt — utom höjningen från 5 till 10 procent. Vi menar att det väsentligaste inte är att den utomlands bosatte inte kan utnyttja det allmännas tjänster här i landet. Det kan inte en sjöman heller. Han befinner sig ofta flera månader utomlands eller till sjöss. Ändå får han erlägga en kommunalskatt som motsvarar en utdebitering på 20 kronor. Det är alltså en väsentligt högre beskattning trots att han i dessa fall befinner sig i samma situation som de utomlands bosatta som det här är fråga om. Det finns också många andra medborgare som anses bosatta här fastän de på grund av arbete eller på grund av något annat skäl befinner sig utomlands under lång tid. De får inga skattelättnader fördenskull. Vi anser följaktligen att det är synnerligen befogat att höja den utdebitering som har gällt sedan 1928 från 5 procent till 10 procent. Det blir ändå en mycket förmånlig beskattning. Och, herr Schött, som en följd av att man gör denna konstruktion har vi också kunnat gå med på en ändring innebärande att man skall kunna avlämna deklaration till annan länsstyrelse eller lokal skattemyndighet än den där taxeringen skall ske. Så enkelt är det i själva verket, och vi är inte så till den grad konservativa i skatteutskottet att vi inte tycker att förnuftiga förslag som dessa skall kunna genomföras. Däremot vill vi inte ansluta oss till herr Schötts yrkande att man inte skall få lämna självdeklaration till taxeringsnämndens ordförande. Vi menar att det skulle medföra nackdelar för de skattskyldiga. Som herr Schött sade avslog riksdagen ett liknande förslag förra året. Man hade då en mycket stark motivering för detta, och jag förutsätter att den är giltig också i år. Inga nya synpunkter har anförts, varför jag yrkar bifall till utskottets förslag, som innebär att herr Schötts yrkande i denna del avslås.
Herr talman! Det börjar bli litet sent, och jag hade inget yrkande. Låt mig emellertid bara säga att det inte är rimligt att bibehålla systemet att självdeklaration skall kunna avlämnas till taxeringsnämndens ordförande. Det har nämligen nu införts förseningsavgift, och man måste därför ha kontroll över att deklarationen har lämnats in i rätt tid. Taxeringsnämndens ordförande har i regel ingen expedition, många ordförandeposter är vakanta, och det finns många andra olägenheter med nuvarande system. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med att räkna upp dem. Jag vill bara vädja till den som är intresserad att studera motionen 424. Det finns anledning att återkomma i denna fråga. Till slut: Kommer förslagen från rätt håll, brukar skatteutskottet tillstyrka dem. Jag har gott hopp om att det framöver kan komma en proposition med det förslag för vilket jag talat.

Herr talman! I en principiellt hållen partimotion till årets riksdag, motion nr 290, har centerpartiet tagit upp en rad frågor som rör förvaltningen. Med hänsyn till den sena timmen skall jag avstå från en mera utförlig redovisning och argumentering och nöja mig med några få ord. Motionen uppehåller sig särskilt vid decentraliseringsfrågan och önskemålen om vidgat lekmannainflytande inom den offentliga förvaltningen. Motionen anvisar en rad vägar, på vilka man kan uppnå detta.

Därmed uppnår man också större flexibilitet, högre effektivitet, förbättrad service och ökad rättssäkerhet. Den målsättning som motionen anger har vi ytterligare understrukit i den reservation som är fogad till utskottets betänkande.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

Herr talman! I konstitutionsutskottets betänkande nr 12 behandlas frågor om decentralisering, delegation och lekmannainflytande inom den offentliga förvaltningen. Samtliga borgerliga partier har genom motioner visat sitt intresse för dessa frågor. Moderata samlingspartiet har för sin del tagit upp dem dels i sin stora partimotion, nr 294, dels i en enskild motion, nr 795, av herr Oskarson m.fl. Med tillfredsställelse konstaterar jag den stora enighet som rått i konstitutionsutskottet vid behandlingen av detta ärende.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

Herr talman! Som herr Schött påpekade rådde en ganska stor enighet i utskottet, och vi var därför något förvånade över att centern inte kunde ansluta sig till de tre övriga partiernas ståndpunkt. Men i de frågor som här aktualiserats — decentralisering, frågan om delegation, frågan om ett lekmannainflytande — pågår i dag strävanden som i hög grad överensstämmer med önskemål som framförts i motionen.

Vi strävar här efter att få ett inflytande från folkstyrets sida såsom säges i reservationen.

Med dessa ord yrkar jag därför bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! I dessa viktiga frågor om decentralisering och ökat lekmannainflytande i förvaltningen är meningsskiljaktigheterna ringa. Givet är att överföringen från central till lokal nivå kan ha stora regionalpolitiska konsekvenser. I vårt särskilda yttrande erinrar herr Molin och jag om vår motion nr 204 som hänvisats till inrikesutskottet. I denna pekas på möjligheterna att sammanväga de regionalpolitiska, närdemokratiska och ekonomiska aspekterna med en förbättrad effektivitet i förvaltningen. Herr talman! Med erinran om detta yttrande ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna erinrade om att motionen fått ett positivt mottagande i utskottet och det är väl i och för sig riktigt. Han uttalade sin förvåning över att centern inte kunnat ansluta sig till majoritetsskrivningen. Det beror bl.a. på att utskottmajoriteten på ett par ställen i sin skrivning sätter kravet på decentralisering i motsatsställning till dels effektiviteten, dels rättssäkerheten. Vi delar inte den tvehågsenhet som utskottsmajoriteten visar på dessa punkter. I stället bidrar som jag framhöll i mitt inledningsanförande en decentraliserad förvaltning enligt vår mening till ökad effektivitet, bättre service och ökad rättssäkerhet. Om det nu är på det sättet att utskottsmajoriteten delar det synsätt som finns i vår motion och vår reservation är det svårt för oss att finna någon förklaring till att majoriteten inte anslutit sig till vår reservation. Men den möjligheten står ju fortfarande öppen när vi nu går till votering i frågan.